Herr talman! Allan Widman har frågat mig hur jag avser att agera för att nå transparens och ändamålsenlighet avseende rekryteringarna av ny ÖB samt generaldirektör för FMV. I de flesta fall annonseras befattningar som myndighetschefer ut, men föreligger det speciella förutsättningar görs inte det. ÖB är en sådan tillsättning där förutsättningarna är speciella. Denne rekryteras ur en begränsad krets, och regeringen gör bedömningen att den har tillgång till den kunskap om potentiella kandidater som krävs för att kunna rekrytera utan ett sökförfarande. Detta beskrivs i den förra regeringens skrivelse 2009/10:43 Utnämningspolitiken , där det tydligt markeras att befattningen som ÖB utgör ett bland flera undantag från den i övrigt gällande huvudregeln. Av skrivelsen framgår också bland annat att en kravprofil upprättas inför varje rekrytering, som preciserar vilken kompetens och vilka erfarenheter en ny myndighetschef ska ha. Kravprofilen utgör underlag för den fortsatta rekryteringsprocessen och blir en allmän handling när rekryteringen är avslutad. Vad gäller befattningen som generaldirektör och chef för FMV har befattningen annonserats ut, och ett rekryteringsförfarande pågår för närvarande. Ett antal kandidater kommer att kallas till intervjuer och efter sedvanlig rekryteringsprocess kommer regeringen att återkomma med ett beslut i frågan. Vilka som söker en utlyst befattning som myndighetschef omfattas av sekretess sedan den 1 april 2010.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation. Det är inte utan att jag en dag som denna minns den förutvarande ledande försvarspolitikern Håkan Juholts ansträngningar för ungefär tio år sedan att ändra det högsta militära ämbetet i vårt land från befattningen överbefälhavare till befattningen generalstabschef. Han misslyckades i dessa sina ansträngningar, men jag tror att det från Håkan Juholts sida handlade om att avdramatisera och avmystifiera det högsta militära ämbetet i vårt land. Jag kan nu konstatera, herr talman, att det hemlighetsmakeri som har kringgärdat inte bara utnämningen av nästa överbefälhavare utan även utnämningen av generaldirektör för FMV verkar i rakt motsatt riktning. Det hade varit en möjlighet för försvarsministern att förbereda de här utnämningarna bättre genom att förankra dem hos riksdagen - hos försvarsutskottet och dess ordförande, eller åtminstone hos de partier som ingår i den så kallade försvarsuppgörelsen. Det är riktigt att det under förrförra mandatperioden kom en regeringsskrivelse gällande utnämningspolitiken. Den innebar väl vissa framsteg när det gäller transparens och ändamålsenlighet, men det är värt att konstatera att den dåvarande socialdemokratiska oppositionen med Berit Andnor och Tone Tingsgård i spetsen inte ansåg att de förslag som fanns i skrivelsen - samma som försvarsministern nu hänvisar till - var tillräckliga och gick tillräckligt långt. I stället skrev man följande i sin reservation i konstitutionsutskottets betänkande: "Vägledande principer i ett sådant arbete bör enligt vår mening vara dels att rekryteringsprocessens transparens ska öka genom att ett stramare regelverk utformas, dels att kravprofiler alltid ska upprättas i processens inledande skede och vara offentliga." Man fortsatte med att skriva att ett systematiskt uppföljningsarbete ska ske av utnämningsmakten genom att regeringen varje år lämnar en skriftlig redovisning till riksdagen av de utnämningar som genomförts och omständigheterna runt dessa. Mot bakgrund av detta måste jag fråga försvarsministern: Har det beträffande nästa överbefälhavare upprättats och offentliggjorts en kravprofil? Jag frågar eftersom regeringens skrivelse 2009/10:43 faktiskt säger att det, även om ÖB som ämbete är undantaget från utannonsering, ska finnas genomarbetade kravprofiler och att de ska vara en utgångspunkt för rekryteringsprocessen. Jag vill också veta om det är försvarsministerns och regeringens avsikt att årligen återkomma till riksdagen med en redovisning av de utnämningar som har skett. I dagens Dala-Demokraten refereras det bland annat till ett uttalande av mig som gjordes i Svenska Dagbladet. Jag säger, herr talman, att det alltid finns flera tillgängliga kandidater till befattningen överbefälhavare men att det är mer kritiskt när det gäller generaldirektören för FMV. Jag säger detta inte för att jag är en uttalad och välkänd vän av svensk försvarsindustri utan just för att jag är orolig för Försvarsmaktens operativa förmåga de kommande åren. Det är mycket som händer på materielområdet, och jag tror att det blir en allvarlig situation om det inte snabbt kommer en ny gd på plats.

Herr talman! Jag beklagar att jag tränger mig in i den här debatten mellan försvarsutskottets ordförande och försvarsministern, men det finns några anmärkningar jag skulle vilja göra med anledning av den väckta interpellationen. I grunden tror jag att merparten av oss ledamöter i kammaren uppskattar idén om transparens och att vi blir hörda och delaktiga. Det kan vi också se på det extra möte försvarsutskottet kallades till i förra veckan, just för att få mer information om ett specifikt fall. Herr talman! Det jag skulle vilja lyfta fram och i all kamratlighet peka på inför försvarsministern är att det kommer ett pärlband av utnämningar regeringen ska ansvara för. Försvarsministern har själv att handlägga frågan om överbefälhavare och generaldirektör för Försvarets materielverk, men det finns ett antal andra stora utnämningar regeringen som kollektiv ska ställa sig bakom. Det gäller ytterligare ett antal generaldirektörsposter. Jag vill som ett vänligt påpekande till den nuvarande regeringen påminna om hur det har sett ut i Sverige. Nu är nämligen Socialdemokraterna tillbaka vid regeringsmakten efter åtta års frånvaro, herr talman. Jag har vuxit upp i ett Sverige som under 1970-talet präglades av en annan sorts socialdemokrati, och den vill jag inte ha tillbaka. Där kom merparten av höga utnämningar att präglas av att de rekryterade kom från en rätt likartad politisk bakgrund. Jag har inget skäl att misstänka någonting annat, men jag vill ändå understryka att den nya regeringen med de kommande utnämningarna - både inom försvarsministerns område och inom hans regeringskollegors områden - visar huruvida den återgår till en gammal linje, det vill säga politiska utnämningar. Jag hoppas i grunden att vi har lämnat den och att vi anträder vägen till ett modernare Sverige där det är kunskap, erfarenheter och bakgrund, inte partipolitisk hemvist, som avgör vem som rekryteras. Det tror jag att vi får se bevis på under de kommande månaderna, herr talman. Generaldirektör för FMV är ett fall, men det kommer att följas av fler. Jag delar kollegan och försvarsutskottets ordförande Allan Widmans åsikt att generaldirektören för Försvarets materielverk har en mycket viktig uppgift, inte minst av det skälet att vi står inför betydande materielprojekt under de kommande åren. Det har även vidimerats av försvarsministern genom den uppgörelse som har gjorts och den materielutredning som kommer att tillsättas. Det här är alltså viktiga uppgifter. Det finns skäl att önska försvarsministern lycka till i det fortsatta rekryterandet. Jag hoppas också att han har gjort en liten notering om att vi inte vill ha en återgång till forna tiders rekryteringar.
Herr talman! Man kan fundera på vilken debatt vi ska ha. Ska vi debattera utnämningspolitiken generellt, eller ska vi koncentrera oss på interpellationens ärenden? Jag kan bara konstatera att utnämningspolitiken generellt, och principerna för den, hanteras av en annan minister än mig. Sedan är utnämningspolitik inte alltid världens enklaste fråga. Jag kan bara konstatera att de borgerliga i en rapport före valet 2006 talade om att allt skulle utannonseras - man upphöjde annonseringen till norm. I mars 2009 gjorde vi från vår sida en beställning på en RUT-utredning av detta. Då hade man gjort 93 utnämningar, varav 38 i en sluten process utan vare sig annonsering eller konsult, 10 med endast annons och 30 med annons och konsult. Det finns alltså många bakgrunder att diskutera. Det visar väl att ärendet inte är helt enkelt. Beträffande politiska utnämningar lät det nästan som att politisk bakgrund inte skulle vara något tecken på kompetens. Men bland det första man gjorde efter valet 2006 var att den 2 november utse Per Unckel till landshövding i Stockholms län utan någon sorts annonseringsförfarande eller dylik process. Strax dessförinnan hade Carl Cederschiöld blivit förhandlingsman i frågan om trafik i Stockholm. Jag har inget emot de besluten. Jag bara konstaterar att varken annonsering eller någonting annat skedde. Jag tror säkert att de med sin politiska bakgrund klarade också detta. Det regelverk som den förra regeringen tog fram innehåller undantag från både annonserings och konsultförfarande. Det gäller bland annat landshövdingar och ÖB. I vårt partis rapport Sverige förtjänar en profes sionell utnämningspolitik , som Allan Widman hänvisar till i sin interpellation, förs det över huvud taget inga resonemang kring hur ÖB-frågan ska hanteras i de här sammanhangen. Jag vill bara ha det noterat. Nuvarande generaldirektör för FMV avgår den 1 september. Dan Ohlsson utsågs på regeringssammanträdet i dag till vikarierande gd och kommer att vara det tills ny generaldirektör tillträder. Befattningen har annonserats ut. Sista ansökningsdag var den 20 augusti. Vi har fått ca 35 ansökningar. Det är ett väldigt brett spektrum, ett bra utbud och ett bra urval, som jag ser det. Jag kan inte se några problem med det urvalet och möjligheten att gå i land med det här på ett positivt sätt. Rekryteringsprocessen pågår på det sätt som den ska göra. Vi har också i annonsen tydligt klarat ut vad det är för typ av bakgrunder och kompetenser som krävs. Det är en lång lista. ÖB ska utses och tillträda den 1 oktober. Utifrån en framtagen kravprofil genomförs en rekryteringsprocess utan annonsering. Där hänvisar vi till den undantagsregel man kan läsa om i skriften om utnämningspolitiken. Det tycker nog jag är ett korrekt sätt att hantera ÖB-frågan. Jag tycker att vi försöker sköta det här på ett så professionellt och bra sätt som det bara går. Vi har också erfarenheter av hurdan förankringen var i samband med den förra ÖB-processen, där det togs vissa kontakter. Detta är naturligtvis ett ansvar som vilar på regeringen.

Herr talman! Man brukar ibland säga att försvarspolitiken är en ständig flykt mot framtiden - det kanske inte är så bra just i dag, men om några år kommer det minsann att bli väsentligt bättre. Det känns dock som att Peter Hultqvist som försvarsminister tillgriper en rakt motsatt taktik. Hela tiden när frågeställningen kommer upp flyr han bakåt i tiden till historien om hur illa det minsann var under andra regeringar. Jag vill påminna försvarsministern om att det nu är han som är en del av regeringen. Det är försvarsministern allena som har möjlighet att till exempel styra över utnämningsmakten eller för den delen hantera frågor om miljötillstånd för skjutfält och liknande. Jag ställde ett par konkreta frågor i mitt första anförande. Jag frågade huruvida kravprofiler var upprättade. Jag anser mig ha fått ett svar när det gäller gd för FMV, men inte när det gäller ÖB. Jag ställde också frågan om man från regeringens sida avser att återkomma till riksdagen med en årlig redovisning över utnämningspolitiken, vilket man krävde i opposition för en handfull år sedan. Jag talade också om rekryteringen av generaldirektör till FMV som en väldigt kritisk fråga. En lång rad olika förhållanden gör just nu denna myndighet otroligt viktig för vårt samlade försvar. Regeringen har i sin vishet lagt ned Försvarsexportmyndigheten mitt under en stor pågående exportaffär med Brasilien. Vi har ett helt nytt stridsflygplan på gång. Vi har nya ubåtar på gång. Sammantaget är det fråga om materielanskaffningar för långt över 100 miljarder kronor. Vi vet också att FMV precis blivit föremål för den så kallade logistikreformen. Man tar emot ett stort antal nya anställda, och man ska hitta nya rutiner och vägar för samarbetet med Försvarsmakten. Nu i veckan tillkom dessutom en utredning som ska se över en del av FMV:s ansvarsområden. Jag tror att det var under någon av de första dagarna i juni, herr talman, som Lena Erixon meddelades gå över till Trafikverket den 1 september. Först nu i veckan, den 21 augusti, meddelade departementsrådet Lovisa Onn i Dagens Industri att man satt igång rekryteringsprocessen. Det förflöt alltså två månader från det att regeringen fick veta att en vakans skulle uppstå tills man startade den här processen. Jag är, herr talman, djupt oroad över läget. Min avslutande fråga till försvarsministern blir naturligtvis: När menar försvarsministern att en ny generaldirektör på FMV kan vara på plats?
Herr talman! Vår uppgift som företrädare för oppositionen är att följa och granska regeringens göranden och låtanden. Det här är ett sådant område. Som kollegan Allan Widman pekar på är frågan om generaldirektör för Försvarets materielverk viktig. Vi har haft en kompetent generaldirektör där. Det är glädjande att hon har fått nya uppgifter, men det är regeringen som har entledigat henne från hennes uppdrag som generaldirektör för FMV och gett henne ett nytt generaldirektörskap. Det hade man kunnat göra med andra tidsramar och på ett annat sätt. Därför finns det skäl att ställa den här typen av kritiska frågor. Kunde man kanske ha gjort detta på något annat sätt? Herr talman! Försvarsministern säger att det är professionalismen som ligger till grund. Jag vill verkligen understryka att det inte finns någonting i det försvarsministern hitintills gjort som gör att jag än så länge skulle ha skäl att vara orolig. Men i all kamratlighet vill jag peka på att det vore oklokt med en återgång till den politik som präglade Socialdemokraterna under 70-talet. När man talar om professionalism ska det inte gälla vad man säger utan vad man gör. Där kommer försvarsministern att prövas i och med de kommande utnämningarna. Återigen: Det finns ännu ingenting som talar för att han inte skulle klara av den uppgiften, herr talman. Det är bara ett gott råd. Som försvarsministern nämnde har regeringen nu gjort så att vi har en tillförordnad generaldirektör för FMV. Vad som möjligtvis glömdes att berätta är att den tillförordnade generaldirektören är tidigare statssekreterare. Jag tänker inte söka strid om det. Men det är viktigt att betona att professionalismen visar sig i de kommande utnämningarna, inte i vad man säger, utan i vad man gör.
Herr talman! Det är den här typen av debatt som leder till att man är tvungen att påminna lite grann om hur ni i Alliansen själva hanterade olika situationer. Ni har någon sorts underförstådd bild av att vi inte skulle utse kompetenta personer, att vi inte hanterat det här på ett bra sätt tidigare och så vidare. Jag menar nog på att vi har haft bra generaldirektörer genom åren. Men det finns här en antydan som jag inte tycker är helt trevlig eller rimlig i sammanhanget, mot bakgrund av att jag rent faktamässigt kunde peka på era egna utnämningar, som kanske inte var fullständigt konsekventa utifrån er egen tidigare politik. Dessutom är det så att en politisk bakgrund innehåller väldigt mycket kompetens som också kan användas i en annan del av statsförvaltningen. Vi kan inte ha någon sorts yrkesförbud för politiker för andra arbetsuppgifter inom staten eller andra delar av offentlig sektor. Det har också funnits ministrar i tidigare borgerliga regeringar som gått vidare till generaldirektörsuppdrag. Jag har aldrig över huvud taget antytt att detta inte skulle vara förenligt med kompetens. Man bör vara lite försiktig om man ska ge sig in i grenen "kasta sten i glashus". Den som blir ÖB och den som blir chef för FMV kommer att ha en gedigen bakgrund. Det kommer att vara personer som mycket väl går att stå för i det sammanhanget. Nu ska jag inte föregripa det, men med det urval vi har på FMV-tjänsten är jag inte ett dugg orolig. Det kommer att sluta med en bra rekrytering. Jag är inte heller orolig för att verksamheten skulle svaja eller på något allvarligt sätt inte kunna skötas under den tid som Dan Ohlsson nu har fått sitt uppdrag. Det kommer att fortsätta att fungera. Jag har inte alls samma oro som försvarsutskottets ordförande gör sig till tolk för. När det gäller ÖB-frågan säger jag nu en gång till så att det framgår: Utifrån framtagen kravprofil genomförs en rekryteringsprocess utan annonsering. Det är linjen när det gäller den delen. Det sa jag även i mitt förra inlägg. Nu hoppas jag att jag inte behöver upprepa det en tredje gång i sammanhanget. Det är klart att jag inser hela bredden i utmaningarna. Det är därför som det är så grannlaga. Vi hade en annonsering på FMV-delen som gick ut förra veckan den 20 augusti. Om vi kan genomföra en rekryteringsprocess relativt snart under hösten kommer vi ändå att kunna lösa det på ett rimligt sätt inom rimliga tidsramar. Man ska kanske också ha respekt för att det har varit semestermånader. Det kan vara en av orsakerna till att man lade slutannonseringen till den 20 augusti. Jag ser med viss tillförsikt på framtiden när det gäller båda rekryteringarna. Det finns inte någon anledning att ge en bild av att det är någonting som inte är skött enligt boken i de delarna. Jag hoppas att vi ska kunna avsluta det med namn på dessa två tjänster som ska kunna väcka respekt och vara allmänt accepterade.

Herr talman! På en punkt håller jag odelat med försvarsministern. Det är långt bättre att före detta ministrar blir generaldirektörer än att de blir konsulter, ibland för en svensk försvarsindustri. Försvarsministern avslutade sitt förrförra anförande med att säga att det är regeringens sak att förankra. Jag delar den uppfattningen fullt ut. Regeringen råder över utnämningsmakten. Min fråga till försvarsministern var: Ser försvarsministern ett värde i att förankra till exempel utnämningar av höga befattningshavare på försvarsområdet med Sveriges riksdag, den politiska oppositionen och de partier som ingår i den så kallade försvarsuppgörelsen? Förstår försvarsministern att detta med transparens och öppenhet kring rekryteringsprocesser är ett sätt att i bredare bemärkelse förankra de beslut som regeringen avser att fatta? Avslutningsvis, herr talman, bedömer jag att jag inte har fått svar på två av de frågor som jag har ställt. Den ena är när försvarsministern, givet den nu pågående rekryteringsprocessen av generaldirektör för FMV, bedömer att generaldirektör kan vara tillsatt. Den andra är huruvida regeringen nu avser att följa upp de tankegångar man hade i opposition om en årlig redovisning till Sveriges riksdag beträffande hur utnämningspolitiken har hanterats.
Herr talman! När det gäller den sista frågan förklarade jag redan i mitt första inlägg att jag inte går in och för en debatt på en annan ministers område. När det gäller årliga redovisningar av generell art av utnämningspolitiken får ansvarig minister sköta den delen. När kommer FMV-tjänsten att vara tillsatt? Hur ska jag svara på den frågan? Förväntar du dig ett specificerat datum, eller vad är det som ligger i din fråga? Ansökningsförfarandet avslutades den 20 augusti. Nu kommer utvärderingen av ca 35 kandidater att äga rum. Vi ska göra det så fort som möjligt. Jag ser att vi kan klara det utan alltför lång tidsutdräkt. Men ställer jag mig här nu och säger att det ska vara avslutat exakt då och då kommer jag naturligtvis att få kritik. Det kanske inte blev exakt som jag sa. Det tänker jag inte öppna för. Jag har nu redogjort för förutsättningarna. När det gäller uppdraget att rekrytera en ny FMV-chef började vi förbereda det så fort som var möjligt. Det finns egentligen inte någon anledning att här konstruera ihop någon sorts situation där det ska framstå som att regeringen inte har försökt att sköta det så gott den kan när det gäller generaldirektör för FMV så här långt. Nu kanske man med tillförsikt ska se fram emot att vi har så många sökande, som jag kan säga utan att bryta mot sekretess, som har lagt in sina ansökningar på ett kvalificerat sätt. Vi har ett stort utbud att välja på. Vi är inte framme vid ett beslut än när det gäller ÖB-frågan. Det återstår tid än att föra diskussioner. Det är regeringens ansvar i ett sådant sammanhang. Vi får bedöma den så kallade förankringsprocessen efteråt när beslutet är fattat.